Herr talman! Herr Palme väljer att bli indignerad över mitt anförande. Det var faktiskt ganska lågmält, det prisade statsministern för att han envist har fullföljt sin linje. Varför blir han så irriterad? Visst har vi olika mening, han och jag. Visst vill han bygga ut Ritsem och torrlägga Teusadalen medan jag vill spara de områdena för oss och för framtiden. Visst har herr Palme i det här fallet nedvärderat miljösynpunkterna medan folkpartiet har försvarat miljösynpunkterna, Men jag försökte ändå, över den här klyftan av olikheter som vi har mellan våra ståndpunkter, säga: Äras den som äras bör! Herr Palme har drivit igenom sin linje. Han har disciplinerat sin egen riksdagsgrupp. Han har nonchalerat miljöopinionen, Han har mobiliserat vänsterpartiet kommunisterna. Det är en imponerande politisk prestation.

Rannsaka Er själv och konstatera att det löntagarparti som Ni så prisar sedan 1955, då statistiken över arbetslösheten börjar och då ni också satt i regeringsställning — inte har åstadkommit lika höga arbetslöshetssiffror som i dag. Tag det till intäkt för litet självprövning i stället för att försöka döma ut andra partiers synpunkter! Nu önskar herr Palme en fullständig debatt om alla återstående förslag till utbyggnad av påbörjade eller projekterade vattenkraftverk. Om vi inte kan besvara de frågorna på ett för honom tillfredsställande sätt, då har vi dömt oss själva. Vad vi värnar om är särskilt de orörda områdena där man inte tidigare har gått in, de som av miljövännerna och från de naturvetenskapliga utgångspunkterna upplevs som omistliga. Dem fäster vi särskilt vikt vid. Det betyder att man inte kan likställa Ritsem med Faxälven, Ljungan och Dalälven. Men vi kommer att försöka pröva detta på samma sätt som vi har gjort. I riksdagsgruppen har vi gått igenom dessa ärenden, Jag skall gärna erkänna att Ritsems alla komplikationer inte blev klara för oss förrän under arbetet med Kaitum. Men redan under valrörelsen klargjorde jag att folkpartiet kommer att värna om såväl Ritsem som Kaitum, Det är det löftet som vi har hållit här i dag.

Herr talman! Herr Palme apostroferade mig i fråga om utbyggnaden av oljekraftverk och underströk ett uttalande som jag tidigare har gjort, att även sådana verk ger miljöskador.

Detta ger mig också anledning att fästa uppmärksamheten på ett uttalande av herr Helén. Han säger att ”herr Holmberg skall heller inte bli bortglömd”. Jag är väl inte så rädd för att bli bortglömd, men jag undrar vad herr Helén egentligen menar. Skall det uppfattas som något slags magistralt hot från herr Heléns sida? Det kan väl inte på något sätt vara så att herr Helén vill göra den här för samhället så viktiga frågan om vår framtida energiförsörjning och miljöbevarandet till en personfråga? Det kan väl inte vara så att herr Helén lämnar sakfrågorna och ser detta mer som en personlig prestigefråga? Så har jag inte uppfattat herr Heléns tidigare inlägg, och det var därför jag ryckte till litet vid denna formulering av herr Helén.

Den måste ses i ett större sammanhang, där man gör den sedvanliga avvägningen mellan miljö och andra önskemål, och i sammanhang med andra alternativ. Även jag har en viss bakgrund för de inlägg som jag har gjort. Långt före valet 1970 var jag där uppe och tittade på det hela, Så småningom kom jag fram till att det gällde att till varje pris rädda Kaitum. I dag har riksdagen alltså kommit till ett enigt politiskt beslut — inte ett beslut bestämt av en tillfällig majoritet där kommunisterna ingår. Resultatet tycker jag vi alla borde glädja oss åt. Men även utbyggnaden av Ritsem i dess modifierade form är ett ur miljösynpunkt bättre alternativ än varje annat hittills framfört alternativ.

Herr talman! Jämfört med de väldiga överdrifterna i herr Heléns första anförande får man ju säga att det var något av en slokande blomma som trädde upp i talarstolen för att ge replik. Jag är verkligen varken sur eller irriterad. Jag sade att för herr Heléns skull vill nog både jag och många andra här i kammaren glömma det anförande han höll, för det innehöll sådana överdrifter. Det här hotet, eller vad man skall tolka det som, mot herr Holmberg var ju bara ett exempel. Insinuationen att utbyggnaden av Ritsem var något slags revansch för Vindelälven är den andra typ av orimligheter som herr Heléns anförande innehöll. Dem skall jag inte fästa mig vid.

— — — Vi tror nog, att åtminstone de norrländska riksdagsmännen i opposition borde ägna de återstående dagarna till dess Ritsem-frågan skall upp igen i riksdagen, åt allvarliga överväganden av valet mellan de norrländska intressena och möjligheten att ge regeringen ett bakslag i denna fråga. Framför allt om man får garantier beträffande Kaitum.” Och självaste Dagens Nyheter uttalade sig åtminstone en dag för den här kompromissen. Det är väldigt många som herr Helén skall komma ihåg här, fylla minnet med, när det gäller vilka han skall fördela sina skövlingspriser till. När det sedan gäller Ritsem, så har jag verkligen studerat handlingarna — vi har varit flera som gjort det. Vi har inte någonstans hittat ett uttalande från herr Heléns sida om motstånd mot Ritsem förrän efter det att herr Hermansson hade tagit ställning. Jag tror att herr Helén för sin egen skull gör klokt i att få fram ett belägg för att han har tagit den här ståndpunkten redan tidigare, om han kan det. Det är ett ganska väsentligt led i sammanhanget. Sedan två saker till!

Vi skall göra allt vad vi kan, men här försvinner 300 plus 175 arbetstillfällen. Och min fråga till herr Helén är: Vad har herr Helén för konkret alternativ att erbjuda dessa människor som det inte redan finns möjlighet till och planer för med de resurser vi har? Tala om det! Det går inte att svänga sig med vägbyggen på beredskapsmedel — där använder vi så mycket pengar vi har, och några mera anslag har inte begärts. Tala i stället om vad ni skall ge dessa människor i stället för de 190 miljonerna, som alltså försvinner från Norrbotten, utom att flytta ner dem till bygget av ett oljekraftverk. När det gäller miljöfrågorna — och det är det andra jag vill säga — tycker jag att herr Holmbergs förslag är bra. Det ingår redan i industridepartementets planering, och det skall vi ta fasta på — alltså en översyn av miljöskadorna över huvud taget för hela utbyggnaden. Men herr Helén återkommer nu i varje fråga till detta: Det är väl förskräckligt att här diskuterar vi ett enskilt kraftverksbygge, och sedan försöker då jag och Krister Wickman föra in principer. Vi försöker föra in andra vattenkraftverk, industriförsörjningen och miljövården, och vi försöker sätta in Ritsem i ett sammanhang, men det är inte tillåtligt. Herr Helén säger däremot att detta är den stora testfrågan på politikernas miljövänlighet, och den testfrågan skall man alltså ta ställning till i fullkomligt lufttomt rum utan någon hänsyn till de allmänna principerna för miljöpolitiken och kraftförsörjningen eller till konsekvenserna för andra typer av industriella utbyggnader. Naturvårdsverkets chef har sagt att skadorna i detta fall blir mycket begränsade. Om vi skulle säga nej till denna utbyggnad måste vi säga nej till utbyggande av redan befintliga kraftverksbyggnader i Norrland. Därmed har han alltså sagt, att han självfallet skulle tvingas att säga nej till de privata kraftverksbyggen som herr Helén försöker smita undan genom att säga att dem vill han inte ta ställning till; det skulle få ganska långtgående konsekvenser för andra typer av industriella utbyggnader. Och då ställer jag min andra fråga till herr Helén: Är herr Helén beredd att ta konsekvenserna av sitt ställningstagande i Ritsemfrågan när det gäller alla de där privata kraftverksbyggena där miljöskadorna sannolikt är betydligt större, när det gäller utbyggnaden av Porjus och övriga ännu bestående kraftstationer som skall förbättras och när det gäller industriell utbyggnad i Norrland? Det går inte att rycka ut ett enskilt projekt. Man måste vara beredd att ta konsekvenserna av sina handlingar också i andra frågor,

Herr talman! Jag kan möjligen förstå att statsminister Palme tolkar en kort mening som ”herr Holmberg skall inte bli bortglömd” på det sättet att man skall ta itu med honom, gå ut bakom knuten och göra upp med honom eller låta rörelsen göra det. Men det är litet märkligare om herr Holmberg skulle göra en sådan tolkning, för herr Holmberg märkte ju när statsminister Palme trampade fel på den punkten under valrörelsen, Nej, jag tycker bara att herr Holmberg kan rannsaka sig själv och fundera på om inte risken att bli bortglömd och komma utanför rampljuset ändå spelade en liten roll, när herr Holmberg gjorde sitt utspel i denna fråga. Nu försöker statsministern att ta generaldirektör Paulsson som kronvittne och påstår att ett beslut att inte nu bygga ut Ritsem innebär att man inte kan göra någon av alla de utbyggnader som han räknade upp. Men vi kommer att bedöma varje sådan fråga från dess egna utgångspunkter, Vi har understrukit att det är fråga om att här rädda orörda naturområden, där Kaitum och Ritsem utgör ett sammanhängande område, som vi anser att det finns fullt sakliga skäl för att säga nej till en utbyggnad av. Vi väckte vår motion om att stoppa utbyggnaden av Kaitum före alla andra partier. Vi hade gjort egna utredningar och egna bedömningar, och vi kom fram till att det var omöjligt att acceptera förslaget. Jag talade redan förra gången om att jag vid flera valmöten hade denna fråga uppe och redogjorde för sammanhangen. Flera av mina kamrater i kammaren som hörde mig då kan intyga att jag bl.a. som svar på frågor vid flera valmöten i Göteborg klargjorde att det var nödvändigt att säga nej både till Kaitum och Ritsem, Våra sakskäl fanns färdiga redan då. De riktade sig mot de aktuella förslag som vi då kunde förutse.

Vi fick då veta att projektet skulle innebära oacceptabla skadeverkningar för samernas renskötsel i Sörkaitums by, och vi skulle få en väg som förstörde en stor del av dessa miljövärden, Vi har redovisat dessa sakskäl, och de är tillräckliga för att vi skall säga nej.

Herr talman! Jag vet inte om herr Helén gjorde den första villan med herr Holmberg bättre genom den andra, Jag tycker inte det. Och jag kan lova honom att rörelsen inte skall ta hand om honom; att döma av hans insatser i debatten får han väl i första hand vända sig till sjöräddningen för sådana ändamål, Jag ställde två frågor. Den första var: Är ni beredda att ta konsekvenserna i liknande frågor när det gäller andra kraftverksbyggen? Det finns en miljövårdsopinion som driver den frågan. Man säger: Vi är beredda att driva det här till varje pris. Det är vår uppgift, det är de värden vi skall gagna, De tar inga sådana hänsyn, Den som befinner sig i ansvarig beslutsställning i politiken måste väga olika intressen mot varandra, och då måste man vara beredd att ta konsekvenserna av sina handlingar. Jag har sett den här frågan som viktig bl.a, ur den synpunkten att vi måste ha ett någorlunda konsekvent handlande, om vi vill ha en fortsatt elförsörjning och en fortsatt industrialisering av Sverige. Om vi skulle gå emot alla naturvårdsmyndigheter och säga: Ni har fel när ni säger att naturen inte skadas nämnvärt, ni har fel när ni säger att skadorna på miljön är begränsade, vi stoppar det här ändå — då skulle vi för framtiden skapa oss en fullständigt orimlig beslutssituation i miljövårdsfrågorna. Jag konstaterar att herr Helén inte kunde svara på min fråga annat än med ett mycket allmänt resonemang. Herr Helén kommer aldrig att helt och hållet kunna tillgodose kraven från miljövännerna, som man kallar dem. Det går inte, För de behöver inte ta de hänsyn som herr Helén i egenskap av ansvarig politiker måste ta för en fortsatt industriell utbyggnad av Sverige. Han kommer aldrig att kunna tillfredsställa dem genom ett uppträdande som det han försökte sig på här i dag. Genom att gå långt ut på den yttersta miljövårdskanten kan han möjligen skapa sig litet förståelse på kort sikt. Men han kommer snart att tvingas att svika de synpunkter som han gjorde sig till tolk för i dag, för de håller inte, om vi skall ha en fortsatt industrialisering av landet. Det är ju den enkla sensmoralen. Den andra frågan som jag ställde — det var bara två — var: Vad har ni konkret att erbjuda de 300 plus 175 människor som skulle få sysselsättning genom det här projektet? Herr Heléns svar talade för sig självt — han har inget svar att ge. Det är riktigt att vi politiker måste ta en allt större hänsyn till ekologiska synpunkter och till den långsiktiga utvecklingen av landet. Men om vi gör det på ett sådant sätt att man mot givna utfästelser berövar hundratals människor ett arbete som de har inriktat sig på att få, då skadar man politiken, Man skadar miljövårdens möjligheter att på sikt göra sig gällande. Men framför allt begår man en oförrätt mot enskilda människor som velat lita på beskeden i den här frågan.

Vpk-gruppens majoritet har efter gehör för sina garantikrav ansett sig kunna stödja Ritsemprojektet i dess version nr 2. Själv kommer jag även denna gång att gå emot. Utan att i fortsättningen blanda mig i replikskiften vill jag kort klargöra skälen för min ståndpunkt. Den industriella tekniken, sådan den tillämpas, vållar fortskridande förstörelse av den biologiska världen och dess funktioner. Störningar av den biologiska balansen får allt allvarligare omfattning. Också i det relativt glesbefolkade Sverige är det bara smärre landområden och ett fåtal vattendrag där sådana ingrepp ännu inte skett. Överallt i världen vållas dessa rubbningar genom summan av skenbart små lokala ingripanden. Överallt sker ingripandena med stöd av skenbart förnuftiga, materiella argument. Denna process hotar livet självt. Den hotar den biologiska produktiviteten. Den hotar skada fotosyntesen, de gröna växternas kapacitet att omvandla solenergi. Den hotar utvecklandet av artrikedom och urval, som är en grundsten i det långsiktiga biologiska förloppet. Den kan med bulldozers omgående ödelägga vad naturen tillkämpat sig i tusenårig strid med växtgränser och klimat. Den kan på en säsong utrota djurarter som det tagit årmiljoner att producera. Griper man in på ett ställe i den biologiska processen, påverkar man också andra delar. Därför finns det ett funktionellt, biologiskt samband mellan Sjaunja i norr, Tosteberga ängar i Skåne, Donaudeltat och Camargue. Därför angår denna fråga också alla människor. Inför denna degenerationsprocess måste en politiker kunna säga, att nu måste det vara slut, säga att den tillfälliga materiella fördelen inte får rättfärdiga förtärandet av det biologiska kapitalet. I ljuset av forskarnas varningssignaler är den tidpunkten sedan länge inne. Vad Ritsem handlar om är att grovt rubba den biologiska balansen i en vattudal som är 7 mil lång, som omfattar drygt 1 500 km?, därav 300 km? fågelskyddsområde och 350 km? som av en tidigare generation svenskar ansågs värda att avsättas som nationalpark. Den nya versionen innebär en politisk mer än en saklig reträtt av regeringen. Av fyra sjöar i det berörda systemet blir förstörelsen för tre lika stor som i projektets första version, Den stora Sitasjaure, Teusajaure och den mindre Suorkejaure förstörs i grund. Den fjärde sjön Autajaure undgår överdämning men utsätts ändå för djupgående ingrepp. Vattenrinningen i den trånga Teusadalen minskar med i genomsnitt 85 procent. Vattenrinningen i Autajaure, som enligt förslaget skulle skonas, blir en hundradel av den naturliga. En torrlagd sträcka uppstår mellan Sitasjaure och Autajaure. Fallet vid Sitasjaures utlopp försvinner. Vattenregleringarna ingriper inte bara radikalt i försörjningsläget för 150—200 binäringsfiskare. Ändrade vattenmängder, flödesförhållanden och torrläggningar förändrar näringstillförseln, rubbar förutsättningarna för undervattensvegetation och ingriper grovt i alla näringskedjor. Ett helt stort biologiskt kultursystem, uppbyggt sedan inlandsisen smälte, kommer aldrig mer tillbaka, Det är den lösning som enligt statsministern skulle tillgodose allt vad naturvården rimligtvis kunde begära, Det har kring detta projekt förts en hetskampanj, som velat piska fram föreställningen att folk där uppe till varje pris vill ha projektet, Man har nästan tagit hedern av folk från andra regioner när de ifrågasatt utbyggnaden. Men så sakta har det börjat komma fram att norrbottningarna inte alls är så enhälligt förtjusta, Där är Malmbergets jaktoch fiskevårdsförening med 4 000 medlemmar som motsatt sig utbyggnad. Där är de syndikalistiska arbetarnas Norrbottensdistrikt som är emot, Där är Sörkaitums enhälliga bystämma, lagligen sammankallad. Där är samerepresentanter för Storumankonferensen och sameföreningen i Uppsala, där är frejdade arbetarledare som Harry Isaksson och Elof Luspa, Enhälligheten var inte så stor. Brev och telefonsamtal dagligen har gjort mig mer och mer övertygad att norrbottningarna trots sitt svåra arbetsmarknadsläge förstår vad det är för ett attentat mot deras landskap som förbereds, Och om man gav anläggningsarbetarna alternativ — vilket är fullt möjligt — då skulle kanske kommunalpamparna stå där tämligen ensamma med sina exploateringsidéer och halvskumma turistbyprojekt. Jag har också stärkts i min övertygelse när jag sett hur projektets tillskyndare agerat under handläggningen. Där är Vattenfalls teknokrater som helt frankt påstår att ”märkbar inverkan på landskapsbild och naturförhållanden endast sker vid dämningsoch byggnadsområdet”. Där är naturvårdsverkets talesman som påstår att inventeringar inte utförts som bevisar Autajaures värde som fågelsjö — samtidigt som folk som utfört sådana inventeringar ringer och skriver till mig och berättar om dem, Där är alla beskäftiga sameexperter som påstår att högst fem samer idkar renskötsel, trots att antalet husbönder i Sörkaitum enligt byns talesman är 37. Där är alla de som hånfullt talar om de 200 överklassturisterna som motståndarna till utbyggnad vill prioritera, samtidigt som statistiken visar 8 000 turister per år i vattudalen. Jag har stärkts i min övertygelse, när jag hört ombudsmännen från byggfacket vid uppvaktningar hela tiden hånfullt kalla naturvårdens talesmän ”di här naturknuttarna”. Jag har stärkts i mitt motstånd, när jag från visst socialdemokratiskt håll hört framställas att samerna egentligen är en privilegierad liten aristokrati, som får alldeles för mycket pengar av staten, När jag hört hetsen mot samerna, förstår jag att denna illa kamouflerade rasism används för att dölja en sjuk sak. Än mer misstänksam blir jag inför diskussionen i utskottet om Kaitum. Vad innebär löftet att Kaitum skall sparas? En socialdemokratisk ledamot yttrade att man inte borde avbryta förberedelserna på Kaitumprojektet — det kan komma ändrade förhållanden, det kan bli avspärrning — så föll orden. En annan ledamot menade att löftet enbart kunde avse själva överledningen, Övrig exploatering av Kaitum och Kalix älvsystem borde inte beröras av löftet. Den officiella socialdemokratiska tolkningen är att löftet gäller under den nuvarande regeringschefens tid. Kaitum skall sparas för evigt, hette det. Evigheten definieras som en statsministers ämbetstid, det är löftet om Kaitums räddning, samtidigt som den sämre ekonomin i Ritsem nr 2 ökar argumenten för Kaitums utbyggnad. Det är risk att vi alla hinner uppleva den evighetens slut. Det är nu klart att det modifierade regeringsförslaget segrar i voteringen. Jag vill gratulera statsministern till att i dag kunna uppträda som segrare, För det är ju en seger att inför det europeiska naturvårdsårets högtidlighållande i Sverige ha verksamt bidragit att föra ytterligare tre eller fyra fågelarter till gränsen för utrotning. Vilket hjältemod är det inte att ha segrat i striden mot en liten sameby. Vilken statsmannakonst är det inte att kunna rida på skräcken för arbetslöshet och på fördomar mot en beträngd folkminoritet. Det är bara det att man aldrig kan besegra de biologiska lagarna. På sin höjd kan man trotsa dem och låta följderna komma över efterföljande generationer. Därför finns det segrar som är ödesdigrare än nederlag. Och även politiskt lider segrarna av i dag i verkligheten nederlag. Opinionen är på marsch. Om fem eller tio år kommer det grovt felaktiga i dagens beslut att inses av alla tänkande människor i detta land.

Herr talman! För en stund sedan konstaterade statsministern att oppositionen binder ett präktigt ris åt sin egen rygg med den inställning som den för närvarande intar, Herr Palme konstaterade detta med det leende som endast herr Palme är mäktig.

Skall det behöva vara så, att vi måste förstöra nationalparker, om vi i fortsättningen skall ägna oss åt tillväxt och utbyggnad i det här landet? Skall det behöva vara så, att vi ytterligare tränger tillbaka samerna, som ändå under en mycket lång tid har varit tillbakaträngda i vårt land? Skall det behöva vara på det viset, att vi hänger oss åt projekt som alldeles uppenbarligen har en utomordentligt dålig lönsamhet? Skall det behöva vara så, att det skall till miljöförstöring av stor omfattning för att vi skall få ekonomisk tillväxt? Och skall det behöva vara på det viset, herr talman, att vi för att klara sysselsättningen här i landet först skall driva en utomordentligt dålig ekonomisk politik, som innebär att bara i Norrland ytterligare flera tusen personer under det senaste året har blivit arbetslösa och att i landet som helhet tiotusentals personer under det senaste året har blivit arbetslösa? Är det meningen att vi skall driva en ekonomisk politik av den naturen och sedan ta den som utgångspunkt för att under en mycket tillfällig period ge ett synnerligen begränsat antal människor deras utkomst genom den typ av satsning som det här är fråga om? Herr talman! Jag tycker det är beklagligt om det är i sådana alternativ som statsministern vill tolka det här landets fortsatta utveckling. Att det dessutom är grovt felaktigt att tolka den i så hårda alternativ visas ju av att t.o.m. socialdemokratin i sin intellektuella kraft hade, inför ett hotande politiskt nederlag, ur en skrivbordslåda plockat fram ett något nerdammat projekt, som faktiskt har mindre miljöförstöringskonsekvenser än vad den första upplagan hade. När det gäller sakfrågan har herr Regnéll för vår del på ett utmärkt sätt redogjort för vårt betraktelsesätt, vilket innebär att vi även nu menar att en utbyggnad av Ritsem vore felaktig. Det betraktelsesättet förstärks ytterligare av det sätt på vilket man nu nalkas det beslut som vi här skall fatta, Utskottet har fått sig förelagd vad som på det hela taget måste kallas en ny proposition.

Den ledaren, herr talman, innehåller inte ett enda ord om det projekt som vi just nu skall fatta beslut om, Ledaren är faktiskt skriven bara ett par dagar innan vi hade den senaste debatten i den här frågan, Inte ett ord skriver alltså chefen för Vattenfall om det projekt som nu helt plötsligt har plockats fram! Det bevisar ändå något om felaktigheten i den beslutsprocess som här har kommit att bli kännetecknande. Även om vi uppfyller de former för demokratin som finns inskrivna i stadgar och grundlagar, bryter vi ändå reellt mot ett viktigt inslag i demokratin, när vi inte ger ett rimligt utrymme för en sådan debatt. Och det sker, herr talman, i en period då ändå — med rätt eller fel — många talesmän, många pressröster yttrar sig i kritiska termer om politikers tendens att i brist på tid eller vad det nu är samlas i ett slutet rum för att fatta sina beslut. Med det tillvägagångssätt med vilket socialdemokraterna här givit lösningen på denna fråga kommer man att ge näring till den typen av kritik, Herr talman! Under avslutningen på den senaste debatten som vi hade om Ritsem fäste jag mig vid ett par ord av statsministern, vilka jag ber att här få läsa upp.

Så yttrade sig den statsminister den gången, som alldeles uppenbarligen för närvarande är beredd att gå till en votering som kommer att resultera i en mindre majoritet för det beslut som kommer att fattas. Den typen av dubbelmoral kan inte vara speciellt lämplig för en statsminister att ge uttryck för, om vi som politiker skall få förtroende, när vi nalkas de väljare som det är vår uppgift att tala med. Om det här är en förlust eller en seger för socialdemokratin är en fråga som jag antar att många kommer att yttra sig om. Jag har ingen anledning att för egen del framstå som en dålig förlorare, utan låt oss gärna säga att herr Palme gör den vinsten att han uppenbarligen kommer att få någon sorts majoritet i den votering som kommer. Men att det är en förlust i mycket betydelsefulla sammanhang tror jag nog att vi måste slå fast. Det är till att börja med en förlust i den bemärkelsen att det i stora stycken är ett helt annat förslag som regeringen försöker att grunda sig på. Det är en återkallad proposition de facto.

Men trots det är vi, som föregående talare sade, medvetna om att vi kan trotsa miljöprinciperna, men inte övervinna miljöprinciperna utan måste leva med dem. Därför får man icke driva resonemanget på det sätt som statsministern gjorde för en stund sedan, Det är också en förlust, herr talman, för förtroendet för den beslutsmekanism som vi bör försöka upprätthålla ett starkt förtroende för i en tid då det med rätt eller fel riktas kritik just på den punkten mot politikerna.
Herr talman! På grund av den ännu rådande mittensamverkan avstår jag från att replikera herr Heléns anförande, trots att han ägnat min person uppmärksamhet. I sak finns inte heller någon som helst anledning att göra det.

Herr talman! Låt mig allra först konstatera att Norrbottens Järnverk är av stor betydelse för sysselsättningen i Norrbotten. Ingen hade väl heller vågat hoppas på att ett genomförande av satsningen på ett järnverk i Norrbotten skulle kunna ske utan begynnelseförluster för samhället. Förluststadiet har blivit långvarigt och kostnaderna större än beräknats, men nu gäller det framtiden, och det lönar sig föga att orda om svikna förhoppningar i det förgångna. Satsningarna för framtiden rör sig om sammanlagt 555 miljoner kronor, Det är mycket pengar, och det är naturligt att riksdagen frågar sig om denna nya satsning är välmotiverad, även om det nu bara gäller en mindre del av totalbeloppet. Ur propositionen kan hämtas följande fakta för bedömningen. På s. 2 redovisas ett yttrande den 13 februari 1970 av Statsföretag AB. Där konstaterar Statsföretag AB ”att NJA har tillgång till malm som kan levereras med förhållandevis korta transportsträckor samt tillgång till elenergi till relativt låga priser, NJA borde alltså enligt Statsföretag AB:s mening ha stora förutsättningar för en effektiv och lönsam tackjärns-, götoch stålämnesproduktion.

Bolaget räknar med fortsatta förlustår t.o.m. år 1973. De sammanlagda förlusterna under de tre åren 1971—1973 anges, efter avskrivningar och räntenetto, till ca 100 miljoner kronor.

I motionen nr 1371 har vi begärt att en utredning skall göras för att klarlägga i vilken omfattning behovet av ett ”placeringskompenserande” värdetillägg för framtiden måste beräknas föreligga, som ej rimligen bör belasta NJA vid en normal resultatbedömning. Jag kan hänvisa till den ingående motiveringen härför i motionen, Utskottet förslår att riksdagen avslår motionen. Men man gör detta genom en skrivning, som i sak ger oss rätt.

Det hade enligt min uppfattning varit betydelsefullt, om riksdagen hade fått en uppfattning om ett sådant eventuellt värdetilläggs omfattning. Utskottet säger att det påtalade förhållandet inte är specifikt för NJA i annan mån än att NJA är det enda järnverket i övre Norrland, Det kan vara riktigt, men det gäller ju NJA i en så dominerande omfattning att en utredning om i vilken mån saken berör NJA enligt min uppfattning är klart berättigad. Att betydelsen av en möjlighet att upprätthålla vintersjöfart på Luleå är stor framgår med all tydlighet. En bättre isbrytartjänst beräknas komma år 1974, men om Luleå får hel vintersjöfart är väl mer än osäkert. Av uppgifter i propositionen framgår att NJA ökat sitt varulager med ca 100 miljoner kronor.

En undersökning skulle kanske visa att ett helt nytt grepp på isbrytartjänsten är motiverad redan för NJA:s verksamhet, och hamnutredningen skulle säkerligen ha stor nytta av en sådan undersökning för sitt fortsatta arbete. Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam för allt det vackra som utskottet anför om motionen, Det finns personer som menar att motionen i sak biträtts. Jag beklagar att utskottet inte tagit steget fullt ut och tillstyrkt att en utredning göres och redovisas för riksdagen. Den som ingående tagit del av motionen 1371 kan inte undgå att märka den positiva inställning vi redovisat till NJA som en viktig sysselsättningsskapande anläggning i Norrbotten, Vi önskar såväl Statsföretag AB som ledningen för NJA all framgång. Den nya ledningen får säkert en arbetsam uppgift. Företaget skall ju bli lönsamt enligt företagsekonomiska grunder fr.o.m. 1974. Den i motionen föreslagna utredningen skulle kanske visa, att överskottet fr.o.m. 1974 rätteligen borde bedömas vara ännu mycket bättre. Men vi borde redan långt dessförinnan kunna ha en uppfattning om hur mycket bättre resultatet skulle vara, om kostnader för en sysselsättningspolitisk satsning redovisades särskilt. Herr talman! Jag har av väl kända skäl försökt att koncentrera mitt anförande, Jag finner inte anledning att yrka bifall till motionen men har velat anföra mina synpunkter i anslutning till det särskilda yttrandet av herrar Andersson i Örebro och Ericsson i Åtvidaberg. Jag förbehåller mig givetvis rätten att återkomma i annat sammanhang.

Herr talman! Vi är oense om mycket i det här huset, men om en viktig politisk fråga råder i varje fall full enighet, nämligen om behovet av en aktiv och framsynt regionalpolitik, som stimulerar näringsliv och sysselsättning i våra avfolkningsbygder. Vi är också ense en god bit om hur den målsättningen skall förverkligas, men i viktiga hänseenden föreligger ändå delade meningar. Moderata samlingspartiet har hävdat att en felaktig allmänekonomisk politik slår hårdast för glesbygdernas konjunkturkänsliga näringsliv. Vi har gjort gällande att generellt verkande stödåtgärder skulle få bättre effekt på lång sikt utan skadliga biverkningar än selektivt utformade åtgärder. Vi har menat att det är viktigare att utjämna olikheter i konkurrensförutsättningar än att enbart satsa på kapitalstöd i en eller annan form, Och vi har slutligen påstått att statlig företagsamhet i och för sig inte löser glesbygdsproblemen, eftersom statsföretag på lång sikt är beroende av samma arbetsoch lönsamhetsbetingelser som enskilda företag. Men vi har ingalunda bestridit behovet av insatser genom statlig verksamhet, då särskilda skäl kan åberopas för dem. Moderata samlingspartiet har i konsekvens med detta understrukit Norrbottens Järnverks vikt för sysselsättningen och näringslivet i Norrbotten. Alternativet nedläggning av järnverket är i dag oacceptabelt, och det är därför desto mera angeläget att göra sådana investeringar att fortsatt verksamhet — och på sikt lönande och meningsfylld verksamhet — kan garanteras. Kommer den rekonstruktion av NJA som det nu är fråga om att leda till det målet? Kan vi räkna med att de 555 miljoner kronor som = Nr 103 statsmakterna skall satsa kan vända en negativ lönsamhetsutveckling i en RA dl å å Onsdagen den klart positiv? Kan man vara övertygad om att investeringen av denna 2 juni 1971 dryga halva miljard utgör den bästa användningen från långsiktig sysselsättningssynpunkt av våra trots allt begränsade resurser? Svaret på — Lån m.m. till frågorna är naturligtvis ingalunda givet. Järnverkets framtidsutsikter är Norrbottens Järnsvåröverskådliga. Det finns självfallet risker för att även den här Verk AB satsningen — som på sin tid kallvalsverket — inte kommer att leda till önskat resultat. NJA är ur transportkostnadssynpunkt oförmånligt lokaliserat. Det har hittills inte lyckats för oss att göra företaget lönsamt. Dess samlade förluster har blivit långt större än man har räknat med.

Propositionen förutsätter också en mycket optimistisk bedömning av den internationella stålkonjunkturen under de kommande åren, trots att stålindustrin i Europa sedan många år brottas med svårigheter och att åtskilliga planerade utbyggnader har lagts på is. Herr talman! 555 miljoner kronor utgör en nästan gigantisk satsning i sysselsättning. Man kan omedelbart konstatera att enbart räntan, beräknad efter normal avkastning i svenskt näringsliv, skulle räcka till för att ge arbete åt nära 2 000 årsarbetare, Därmed kan utbyggnadsfrågan inte bedömas enbart ur social synvinkel. De företagsekonomiska bedömningarna på sikt måste överväga, och då aktualiseras också spörsmålet, om motsvarande eller bättre sysselsättningseffekt på sikt skulle kunna åstadkommas med samma insats i annan näringsverksamhet. Den frågan är obesvarad, eftersom några alternativ inte redovisas i propositionen. Den oppositionspolitiker som försöker företa en egen bedömning av NJA:s utbyggnadsplaner eller av andra alternativ stöter på nästan oöverstigliga svårigheter. Meningarna är delade bland de s.k. experter, vilkas råd man försöker inhämta, Vissa tveksamma synpunkter har redovisats i herr Magnussons i Borås motion. Andra experter har varit avsevärt mera optimistiska. Man konstaterar snabbt hur begränsade möjligheter ett oppositionsparti har att få ett säkert underlag för sina ställningstaganden och hur svårt det är att få underlaget sakkunnigt bedömt genom fristående experter, bl.a. av sekretesskäl, Herr talman! Dessa negativa — eller pessimistiska — reflexioner skall icke betraktas som en argumentation för avslag på propositionen eller på det enhälliga näringsutskottets hemställan, De är ett uttryck för en naturlig oro och en naturlig osäkerhet inför en betydande ekonomisk satsning av utomordentlig betydelse för sysselsättningen i Norrbotten. Det kan måhända göras gällande att det är ett försök från min sida att 57 komma ifrån mitt ansvar — att komma stickande med en brasklapp. Osäkerheten — eller låt gå för brasklappen — är emellertid betingad av att oppositionen icke har ens tillnärmelsevis samma möjligheter som regeringen att göra de utredningar och anlita den expertis som skulle kunna övertyga om projektets berättigande och lönsamhet.

De hittillsvarande erfarenheterna av statlig företagsamhet har inte varit enbart tillfredsställande, för att använda ett understatement, Vi bör emellertid ha anledning utgå ifrån att man inom den statliga sektorn dragit vissa lärdomar av vad som skett i det förflutna. Och det är mot den bakgrunden, herr talman, och under inskärpande på nytt av regeringens ansvar för det stora projektets planering och förverkligande samt självfallet och inte minst med hänsyn till dess stora betydelse för sysselsättningen i Norrbotten som jag kan yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig allra först med tillfredsställelse konstatera att det är ett enhälligt utskottsbetänkande som föreligger i dag om utbyggnad av NJA och att man ändå trots motionerna osv. i dag tydligen kan fatta ett beslut innebärande en ordentlig satsning på NJA, en satsning som skall ge NJA en verklig möjlighet att konkurrera med övriga järnverk i detta land. Jag skall först ta upp det som herr Löfgren var inne på, I och för sig tycker jag att hans motion tar upp mycket väsentliga problem just när det gäller den tunga industrin i övre Norrland, Utan tvivel har NJA ett handikapp utav att vara beläget i Luleå, kanske allra mest på grund av att hamnen normalt är stängd för sjöfarten tre fyra månader per år. Detta innebär självfallet en konkurrensnackdel av mycket betydande omfattning, eftersom det är mycket tunga varor som produceras i ett järnverk, Samma sak gäller också de besvärligheter som föreligger med järnvägstrafiken, inte bara för att den är dyrare än att frakta med båt, utan det har också varit svårigheter att få vagnar att tillgå. Vi kan alltså från utskottets sida i allt väsentligt instämma i motionen. Men detta är ett problem som inte bara berör NJA. Dessa problem rör all tung industri i övre Norrland, Därför tror vi att det vore ganska olyckligt om man bara gjorde en utredning om NJA, en utredning som i och för sig går att göra och som man inom styrelsen för NJA många gånger har diskuterat. Det vettiga är att man pekar på dessa problem för hela den landsändan och försöker få en lösning till stånd på det sätt som vi säger här.

Sedan säger herr Löfgren att utskottets ledamöter förefaller vara glada över att ha fått motionen att hänga upp sina tankar på. Jag är inte övertygad om att vi varit särskilt glada över det — tankarna hade nog kommit fram ändå. Men jag säger än en gång att de som framföres i motionen är bra, Sedan finns det kanske inte mycket mer att tillägga — utskottet är ju enhälligt. Om jag förstod herr Bohman rätt bad han litet grand om ursäkt för den motion som kommit från moderat håll. Det är glädjande att herr Bohman i dag också är med på detta förslag. Naturligtvis säger ingen här att alla problem nu är lösta; det är inte som i sagorna att ”sedan levde de lyckliga i alla sina dagar”. Inte vid någon industrietablering kan man absolut garantera att den för all framtid kommer att bli lyckosam. Men utsikterna till att NJA-satsningen skall kunna leda till bättre möjligheter för företaget är så betydande att jag är glad över den enhällighet som vi kunnat åstadkomma, trots att naturligtvis många frågetecken återstår. Då skulle jag bara vilja fråga Gösta Bohman: Vilken industrietablering av denna storlek erbjuder inte frågetecken? Det är väl självklart i allt företagande. Jag skall sedan inte gå in mer på hans yttrande beträffande NJA. Det är en utomordentlig omvändelse att han drar tillbaka motionen, som visst han inte hade skrivit på. Herr Bohman säger vidare att statliga företag i och för sig inte löser glesbygdsproblemen, men de kan tolereras i vissa fall. Jag skulle vilja fråga: Vem polemiserar herr Bohman emot? Statliga företag kan väl i och för sig inte genom något trollmedel lösa alla problem i Norrland; inte heller enskilda företag kan göra det. Det är fråga om företagandets villkor, och de problemen har man under de senare åren försökt lösa med kapitaltillskott i form av lokaliseringsbidrag, med bättre fraktpolitik och på många andra vägar. Alla vägar måste prövas, Jag vill bara poängtera att Gösta Bohman i dag säger att statliga företag kan godtas i vissa fall. Jag hoppas att han också kan tänka sig statlig företagsamhet utan att den, som han tidigare uttryckt det, enbart är socialt motiverad. Jag tror att statlig företagsamhet på många områden har en uppgift att fylla, men självklart är dess affärsmässiga villkor inte på något sätt bättre än den privata företagsamhetens. Kan vi vara överens om detta tycker jag att vi har fått en utmärkt lösning på NJA-problemet. Då kan vi föra ut denna fråga ur stridslinjen. Det står i en gammal bok att det blir glädje i himlen över varje syndare som sig omvänder och bättrar. Jag konstaterar Gösta Bohmans bättring med den största tillfredsställelse.
Herr talman! Jag är tacksam över herr Svanbergs uppskattande ord om vad jag har framfört i motionen. Jag har inte sagt att utskottets ledamöter var glada över motionen, utan jag sade att man kan spåra en viss tillfredsställelse.

Det kan bli fråga om värden som ligger kanske uppåt 50—75 miljoner kronor, vad vet jag. Utredningen är inte gjord, och då måste jag beteckna det som ganska anmärkningsvärt att varken Statsföretag, departementschefen eller Norrbottens järnverk talar om den belastning som man har när man förelägger riksdagen ett förslag om att satsa 555 miljoner kronor i framtiden. Man har väl fått sig en tankeställare genom det här förslaget. Även om herr Svanberg säger att det här är inget specifikt för Norrbottens järnverk utan det gäller all annan industri i Norrbotten, i synnerhet tung industri, så måste vi erkänna att det här ärendet gäller Norrbottens järnverk AB.

Jag håller fast vid att alla skulle tjäna på att vi någorlunda väl visste vad det rör sig om. Man redovisar att man har särskilda förmåner genom att ligga nära råvarutillgångarna och tack vare billig elkraft. Men så finns det vissa andra kostnader som vi i vår motion särskilt har pekat på, och vi vet inte vad summan av det hela blir. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan,
Herr talman! Herr Svanberg spetsade till sina glädjeyttringar över mitt ståndspunktstagande på ett sådant sätt att jag är tvungen att ta kammarens tid i anspråk med en liten polemik. Först och främst har jag ingalunda bett om ursäkt för herr Magnussons i Borås motion. Jag har bara redovisat att här finns olika experter, Den ena gruppen av experter är pessimistisk och den andra är optimistisk, Till de pessimistiska hörde herr Magnusson, men därmed inget ont sagt om honom eller om motionen. Vilken företagsamhet räknar inte med risker när man gör sina investeringar? Det gör förvisso all företagsamhet, men jag har en känsla av att summan av risker i det här fallet är betydligt större än vad den är i vanliga fall. Skillnaden är också den att den som bedömer riskerna i den vanliga företagsamheten är företagsledningen själv, medan det i det här fallet är riksdagen som förutsätts i samband med att den beviljar anslag göra en riskbedömning. Jag har i mitt anförande velat poängtera hur dåligt utrustad oppositionen är att göra de nödvändiga ekonomiska och företagsekonomiska bedömningarna, På den punkten kan säkert i varje fall statsrådet Wickman hålla med mig. Sedan har det, herr Svanberg, inte inträffat någon som helst förskjutning eller ändring i min filosofi då det gäller den statliga företagsamheten. Jag har alltid deklarerat att jag inte är emot statlig företagsamhet i och för sig men att man måste kunna åberopa särskilda skäl för att staten skall hoppa in och göra satsningar, som man inte kan räkna med att enskilda av olika motiv kan ta på sig. Jag har precis samma uppfattning nu. Skall man försöka tillämpa det gamla bibelspråket om glädjen över varje syndare som sig omvänder, bör det nog passa bättre på socialdemokraterna i fråga om den statliga näringspolitiken än på mig, som alltid konsekvent har hävdat den filosofi som jag nu i korthet har redovisat och som jag också redovisade i mitt första anförande.

Herr talman! Det finns inte mycket av motsättning mellan oss, herr Löfgren, Jag vill bara konstatera att det väl är onödigt att klistra denna etikett, att det är särskilda problem, bara på NJA. Det gäller för all tung industri i övre Norrland. Kan vi lösa det problemet så blir också NJA med, och då är vi fullt ense. Herr Bohmans senare yttrande gläder mig. Jag skulle vilja utrycka det så att vi är ense, men han använder en annan formulering i dag än vad han har gjort vid tidigare tillfällen då vi diskuterat statlig företagsamhet. Han säger att han är inte och har inte varit emot statlig företagsamhet där ingen annan går in och gör investeringen. Det är en väldig glidning gentemot att säga att det skall vara socialt betingat. I Norrbotten — vi har haft så mycken onödig diskussion om detta både lokalt och regionalt — har inte det privata näringslivet i den omfattning som man hade kunnat förvänta gjort de nödvändiga investeringarna, Därför har staten kommit in. Man har ställt stora krav på staten, och statlig företagsamhet har därför kommit att betyda mycket för Norrbotten. Att man sedan i vissa sammanhang säger att Norrbotten, som är det mest socialiserade länet, också har den största arbetslösheten, är ju ändå att vända det hela galet. Jag är glad över Gösta Bohmans inställning. Det här med ursäkt kanske inte var så allvarligt menat, men det var väl litet av det i hans anförande. Men, Gösta Bohman, det är en väsentlig skillnad mellan att säga att man är med på statlig företagsamhet där den är vettig och nödvändig och där ingen annan utför verksamheten och att säga att den bara är möjlig där den är socialt betingad.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i en rad motioner till riksdagen anfört sin syn på Norrbottens järnverk och dess betydelse för Norrbottens näringsliv.

I den situation som riksdagen i dag befinner sig, skall jag inte ta upp tid med kommentarer till aktuella produktionsoch investeringsprogram för NJA. Jag vill endast framhålla vår uppfattning att det inte räcker med den — också av utskottet påtalade — ökning av manufaktureringskapaciteten som förutsätts i propositionen utan att ytterligare satsningar på det avsnittet är alldeles nödvändiga. NJA måste ur riktiga utgångslägen ta upp den konkurrens med de privata järnverken som herr Svanberg nyss talade om — med de järnverk som lägger tyngdpunkten på förädling av manufakturerade produkter. Här får det inte bli fråga om något slags uppdelning av kakan som ger NJA de sämsta bitarna. Vi tycker oss i utvecklingsprogrammet kunna spåra en viss tendens mot att vilja behålla NJA :s karaktär av underleverantör till andra järnverk. Detta accepterar vi inte, i synnerhet som vi anser en utveckling av förädlingssidan vara av den allra största betydelse för tillkomsten av den statliga verkstadsindustri med legotillverkning på olika håll i länet, som vi i annat sammanhang ställt förslag om och som också utvecklats av herr Werner i Tyresö i den debatt som föregått den här punkten på föredragningslistan i dag. Det vi från vårt håll närmast ställt oss kritiska till vid behandlingen av föreliggande proposition är att företagets regionalt avgörande betydelse inte tillräckligt beaktats. Ändå torde det stå klart vilken betydelse järnverket haft för hittills genomförda lokaliseringar — placeringen av Scania-Vabis” filialenhet till Luleå är ett exempel — och lika klart är att en riktig utveckling vid NJA skapar gynnsamma förutsättningar för lokalisering av ny verkstadsindustri till orten. Över huvud taget torde det vara obestridligt att utvecklingen av det norrbottniska näringslivet, som de senaste veckorna och inte minst i dag har rönt en sådan glädjande — och förhoppningsvis bestående — uppmärksamhet i denna kammare, i stor utsträckning kan och måste baseras på NJA. Andra sidor som inte heller tillräckligt beaktats i propositionen är miljövårdsåtgärderna vid järnverket, utbildningsoch sysselsättningsfrågorna — som jag har nämnt i någon mån — forskningens och den tekniska utvecklingens behov. Till de frågorna, liksom till konkreta förslag när det gäller järnverkets fortsatta finansiering, avser vi att återkomma.

Herr talman! Precis som herr Svanberg vill jag uttrycka min stora tillfredsställelse över att det är ett enhälligt utskott som har tillstyrkt propositionen om NJA. Särskilt gläder det mig att moderata samlingspartiet i utskottet fått en så fyllig redogörelse för investeringsprogrammet att man har kunnat tillstyrka Kungl. Maj:ts förslag trots den motion som man väckt. Herr Bohman var uppe i talarstolen och sade att det rådde enighet om att man inte kan lägga ned NJA. Samtidigt efterlyste han emellertid alternativa förslag. Jag tror i alla fall att han kom till den slutsatsen, som vi faktiskt kan vara eniga om, att det endast finns en väg att gå när det gäller NJA. Jag tror jag vågar säga att bakom det framlagda investeringsprogrammet finns ingående analyser och marknadsbedömningar. Det första som vi gjorde var ett s, k, nollalternativ, dvs, en beräkning av det ekonomiska utfallet, om produktionen i stort sett blev oförändrad. Resultatet av den undersökningen, herr talman, blev att det skulle uppkomma årliga förluster på ca 30 miljoner kronor och att antalet anställda skulle gradvis minska, Vi skulle få återkomma till riksdagen kontinuerligt för att hålla liv i företaget. En sådan lösning kan inte kallas tillfredsställande. Olika investeringsalternativ undersöktes mot bakgrunden av marknadsanalyser, och detta har lett fram till det förslag — grundat på verkställande ledningens och styrelsens bedömningar i NJA — som nu ligger på riksdagens bord och som har redovisats i näringsutskottet. Det grundläggande felet med NJA tror jag man kan kortfattat sammanfatta på det sättet, att löneandelen av den totala faktureringen är för hög — väsentligt högre än i andra järnverk, Orsaken härtill är kort och gott att arbetare och tjänstemän inte har fått de verktyg som behövs för att utföra en effektiv produktion. 550 miljoner som satsas innebär självfallet ett stort ansvar, Men om man jämför denna satsning med de investeringar som har skett i Domnarvet så är den inte stor. Investeringarna i NJA under 1960-talet borde ha varit ungefär 300 miljoner högre än de som gjorts. Och jag vill understryka för herr Bohman att vad riksdagen tar ställning till i dag är ett lokaliseringsstöd till NJA som är exakt detsamma som vilket privatföretag som helst skulle få enligt gällande bestämmelser. Det är alltså inget särskilt stöd till statlig verksamhet. Jag tror det är viktigt, herr talman, att detta understryks. Den analys som gjordes — och jag tycker det är lämpligt att betona det här — visar att det är den metallurgiska delen som kräver de största insatserna. Nuvarande tackjärnskapacitet på 475 000 ton är för liten i förhållande till den valsverkskapacitet som redan finns. Man kan således inte fullt utnyttja redan gjorda investeringar. Den gamla masugnen från Hermann Göringverken är internationellt sett mycket liten och dessutom nu utsliten, Existerande Thomaskonvertrar är omoderna och måste bort, bl.a. av miljövårdsskäl. Detta efterlyste ju också fru Marklund. Första ledet i produktionen är orationell. En rationalisering måste genomföras och en produktionsökning måste ske samtidigt som kvaliteten höjs. Om man inte är konkurrenskraftig i det första ledet blir man det inte heller i efterföljande led. Den moderna masugn som skall installeras är på 1 miljon ton. Internationellt sett är detta inte någon exceptionellt stor kapacitet. Masugnen är vald efter noggrann prövning av olika alternativ. Med den gamla hyttan, som skall renoveras och moderniseras, kan man 1976-1977 komma upp till ca 1,5 miljoner ton tackjärn. Herr Bohman ifrågasatte om det finns marknadsutrymme för denna produktionsökning. Om man studerar Jernkontorets undersökningar rörande den väntade framtida råstålsförbrukningen i Sverige blir svaret ett entydigt ja på den frågan. Självfallet kommer det att finnas konjunktursvackor, men man kan inte av rädsla för tillfälliga sådana svackor avhålla sig från investeringar. Man måste ta hänsyn till den långsiktiga trenden, Det är den som skall ligga till grund för besluten. Därtill har man i NJA i sina kalkyler varit försiktig i sina bedömningar om att erövra nya marknadsandelar, Jag vill också påstå att företaget har visat en föredömlig försiktighet när det gällt prisutvecklingen. Det har framskymtat att den ökade försäljning som förutses av ämnen och tackjärn skulle vara svår att realisera, Låt mig då bara säga att man på sikt förutser ett underskott på tackjärn här i landet. Om då inte NJA gör denna satsning, så tvingas andra stålverk att göra den. Överkapaciteten skall utnyttjas till kvalitetsstål. Indikationerna rörande kvalitetsstålverkets behov visar att en sådan brist på ämnen föreligger. Som ett svar till fru Marklund vill jag framhålla, att eftersom man gör en mycket stor satsning på råstålsframställning så får man ett överskott, men självfallet skall man vara inställd på att efter hand förädla det stålet så nära järnverket som möjligt. Om man studerar investeringsplanen finner man också att överskottet inte är konstant. Det minskas genom ökning på faktureringssidan. Efter år 1978 bör det självfallet minska ytterligare. Jag vill understryka att detta inte skall vara den sista investeringen. Detta är en plan som sträcker sig fram till 1978. Därefter måste nya satsningar göras. Givetvis betyder den stora satsning som här görs ett betydande ansvar, men vi kan säkerligen vara eniga om att vi också har lyckats få en av landets mest erkända fackmän på stålområdet som chef för NJA. Det är en chef som förstår vad det betyder att ha alla i företaget som verkliga medarbetare, Han och alla de övriga anställda behöver allt det stöd de kan få för att lösa de svåra uppgifter de har framför sig. De som representarer ägaren — det vill säga samtliga riksdagsmän i denna kammare — bör se till att företaget får detta helhjärtade stöd. Där finns det, herr talman, ingen plats för någon tvekluvenhet.
Herr talman! Jag vill bara upprepa att jag hoppas att herr Olhedes planer och prognoser skall hålla och att hans förväntningar verkligen kommer att infrias.
Herr talman! Det var med en viss oro som vi i vintras konstaterade att styrelsen för NJA var osäker om huruvida medel skulle ställas till förfogande för den utbyggnad och uppbyggnad av järnverket som man var i utomordentligt stort behov av om verksamheten skulle kunna fortsätta i minst oförminskad takt framöver. Vi fick i anslutning till styrelsens uttalade oro besked från regeringen om att pengar skulle ställas till förfogande. Här har i dag många talare uttryckt belåtenheten och glädjen över detta. Det är klart att också jag har anledning att uttala en utomordentlig tillfredsställelse över att det råder politisk enighet om en uppslutning kring järnverket i Luleå. Det stod klart att vi om inte den här satsningen hade kommit till stånd hade kunnat befara en minskning av arbetstillfällena vid järnverket, och det skulle ha inneburit en katastrof för bygden och för länet. Vad jag här vill betona är att orsaken till att järnverket inte givit det ekonomiska utbyte som man hade haft anledning och rätt att förvänta, utan tvivel är att det inte varit ett rationellt företag som haft full konkurrenskraft gentemot övriga företag i samma bransch. Ingen kunde på ett mera eftertryckligt sätt ha givit besked om detta än herr Olhede gjorde i det anförande han nyss höll.

Det är beklagligt att det gått så många år utan att vi fått den rationalitet i företaget som det rimligtvis måste ha gått att åstadkomma. Det finns ingen anledning att spilla ord på den saken i dag; det är bara att hoppas på att det skall bli bättre i framtiden. Vi i Norrbotten trodde redan på ett tidigt stadium av detta järnverks historia att det skulle kunna föra med sig några följdindustrier. Det ansågs rimligt att vi när vi ändå hade ett järnverk i länet skulle kunna få något av manufaktureringsverksamheten på järnsidan. Det har dröjt länge. Nu har vi fått besked av herr Olhede att saken skall följas upp. Det är givet att vi noterar det med tacksamhet, Vi skall självfallet också se till att Statsföretag AB blir påmint om de löften som man har givit här i dag. Det är bara att hoppas att man då ser till att de industrierna får konkurrenskraft redan från första början, så att det inte skall behöva uppstå en sådan irritation som det gör då staten gång efter annan måste träda in med ytterligare kapital. Här har talats om den avigsida som NJA:s lokalisering utgör: det ligger för långt norrut för att kunna få den konkurrenskraft som järnverk i andra och centralare delar av landet har. Det är inte mycket att invända mot detta. Det ligger långt norrut, det blir långa avstånd och höga kostnader för frakter. Men otvivelaktigt är väl ändå att en bättre utbyggd isbrytarverksamhet skulle kunna ge järnverket väsentliga tillgångar. Jag vet inte om man i dag har några siffror att redovisa som visar vilken kostnadsminskning man har kunnat notera för det här året, tack vare att vi haft möjlighet till sjöfart praktiskt taget hela vintern, Jag skulle tro att det finns sådana uppgifter.

De år när isbrytarverksamhet inte behövs i någon större utsträckning söderut kan sjöfarten pågå en längre tid i norr.

Herr talman! Det mest effektiva, kanske enda effektiva sättet att råda bot på den tilltagande giftspridningen är lagstiftning. Utskottet har också varit helt enigt i vad gäller värdet av att en PCB-lag antas, Sedan lång tid har vi använt oss av en produkt eller rättare sagt ett material som inte är nedbrytbart, inte vattenlösligt och som i allt högre grad anrikats, bl.a. genom sin fettlöslighet, i djur av olika slag. Materialet används i kondensatorer, transformatorer och något litet i färger. Dess användningsområde ligger alltså fjärran från t.ex. DDT:s som också är ett fettlösligt icke nedbrytbart ämne. Jag har velat påpeka detta, därför att det så tydligt åskådliggör den förändrade inställning vi måste ha till vår omgivning. Faror lurar inte bara i besprutningsmedel och tillsatser av olika slag. Även material som PCB eller vissa plaster kan utgöra allvarligt hot mot vår miljö. Hotet aktualiseras den dag materialet förstörs, bränns eller på annat sätt kommer ur sitt användningsområde, Kravet på tillsyn förstärks. Och en lag, inte minst en miljöskyddslag, måste efterlevas, och samhället måste kontrollera att så sker. Giftnämnden föreslår i sin remisskrivelse att den själv skulle svara för tillsynen av den nu föreslagna lagen, men departementschefen och utskottet föreslår att denna tillsyn bör utövas av naturvårdsverket eller annan myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer. Har inte naturvårdsverket tillräckligt att göra? Tillsynen måste ju i hög grad vara en uppgift lämpad för giftnämnden som har tillsynen av andra skadliga, vådliga material, och detta gäller även om miljökontrollutredningen i sitt betänkande, när det nu kommer, föreslår en omorganisation av hela tillsynsoch kontrollverksamheten. För oss gäller det att passa in lagen i nu gällande bestämmelser. Giftnämnden är i dag den myndighet om vilken det talas i Kungl. Maj:ts giftförordning. Om denna sägs: ”Nämnden åligger särskilt att med uppmärksamhet följa utvecklingen i fråga om hälsofarliga varor och bekämpningsmedel” och ha viss tillsyn i övrigt. Ingen orsak finner jag det vara att frångå praxis och låta annat organ utöva tillsynen av den här föreslagna lagen och, herr talman, jag skall be att få yrka bifall till reservationen vid jordbruksutskottets betänkande nr 35.

Herr talman! Som framgår av utskottets betänkande avser departementschefen att låta utreda vilken myndighet som lämpligen bör handha tillämpningen av denna lag. Många olika sådana myndigheter kan här komma i fråga. Det är inte alls uteslutet att det kan bli giftnämnden.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

Herr talman! Djuren är levande varelser, i många fall kloka och förståndiga. De borde i ett civiliserat samhälle åtnjuta någon form av rättstrygghet. Så är emellertid knappast fallet med de djur som överlämnas till experiment för vetenskaplig forskning. Berättelserna om deras lidanden, som skildras i infordrade remissvar, är skakande.

Jordbruksutskottet har avstyrkt den motion som här föreligger till behandling. Utskottet har gjort det med en, som det heter, stark skrivning. Jag har ingen anledning att inte vara tacksam mot jordbruksutskottet för den omsorg utskottet har nedlagt vid förberedelserna av det betänkande som i dag föreligger till behandling. Utskottet har infordrat remissvar från ett flertal håll och redovisar detta i betänkandet. Efter en sådan förberedelse och då utskottet är enigt är det givetvis lönlöst och meningslöst att framställa något yrkande, men jag vill erinra om att en stark skrivning inte förvandlar djurens situation.

Man påpekar särskilt att vi här i Sverige skulle behöva en cellkulturbank. Anstalten säger också att ökat intresse bör ägnas uppfödningen, skötseln, hälsotillståndet och anskaffningen av försöksdjuren. Detta yttrande visar att det finns mera att göra inom detta område, Statens bakteriologiska laboratorium har tillstyrkt utredningen och säger att utvecklingen går så fort att det är nödvändigt att bestämmelserna ständigt överses och därmed hålles aktuella. Statens medicinska forskningsråd anför att man har en permanent kommitté, försöksdjursnämnden, som arbetar med dessa frågor. Genom utbildning av såväl teknisk personal som forskare vill man främja inte bara den medicinska forskningen utan även djurskyddssynpunkterna. Man sparar många försöksdjurs liv genom att onödiga och dåligt planerade försök förebyggs. Inom ett avsnitt finns sålunda ett särskilt organ som sysslar med dessa saker. Jag har bara ställt mig frågan hur långt dess verksamhetsområde sträcker sig, eftersom försöksdjur fått en vidsträckt användning. Av remissvaren framgår att man vid remissbehandlingen på något sätt begränsat motionens omfattning. Det förefaller som om man haft uppfattningen att motionen endast avser att söka ingripa i själva den operation där ett djur skall användas i försökssyfte. Då jag skrev motionen avsåg jag nog att den skulle omfatta hela den verksamhet som gäller anskaffning, uppfödning, vård och användning av försöksdjuren. Statens veterinärmedicinska anstalt menar att en utredning om översyn av bestämmelserna endast skulle gälla administrativa åtgärder. Jag vill undanröja detta missförstånd och säga att det inte i första hand gäller administrativa åtgärder utan själva tryggheten för djuren. Flera tycks ha fått den uppfattningen att jag som motionär avsåg att helt enkelt avskaffa experimenten med djur. Jag är medveten om att denna möjlighet ännu inte finns, Man måste först komma betydligt längre i många avseenden. En del av de vetenskapliga institutionerna har också sagt att djurexperiment nog alltid kommer att vara nödvändiga. Men man bör försöka skapa förutsättningar för att de inte blir mer omfattande än som är nödvändigt. I den mån experiment skall företas med djur bör dessa göras på ett sådant sätt att onödigt plågsamma försök förebygges. Jag ville med min motion ge ett bidrag till skapandet av en djurens rätt.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

Herr talman! Den proposition vi nu skall diskutera har, kan man säga, tillkommit för att främja renskötseln, Det blir en helt ny rennäringslag som ersätter 1928 års lag. Jag skall inte närmare gå in på den nya lagens innehåll, då jag vet att det kommer fler talare efter mig och att jordbruksministern också tänker yttra sig i denna fråga. Det är endast beträffande reservationerna 1 och 3 som jag skall be att få säga några ord. Jag skall emellertid göra det mycket kort och därmed bidra till att vi skall kunna hålla den tid som är förutsatt så att kammaren kan sluta sitt arbete under morgondagen.

Deras förslag går ut på att samerna skall äga rätt att på all mark, såväl kronomark som enskild mark, förlänga betestiden för sina renar om det behövs på grund av otjänlig väderlek eller betesförhållanden. För renbete på enskild mark vill de ha förlängning utan markägarens medgivande, Vid ett första beskådande av detta utskottets förslag kan man tycka att det verkar ganska oskyldigt, men så är ingalunda fallet. Skulle kammaren bifalla utskottets förslag på denna punkt betyder det ett ytterligare ingrepp i den enskildes rätt som jag tycker är helt orimligt. En förlängning av betestiden på kronomark är det ingen diskussion om, utan vi är helt ense om att en sådan skall kunna ske. Men när det gäller förlängning av betestiden på enskild mark vill utskottsmajoriteten, som jag tidigare har sagt, att den skall få ske utan markägarens medgivande. Vi reservanter däremot vill i likhet med jordbruksministern att en sådan förlängning skall kunna göras om så krävs, med markägarens medgivande. Det anser vi vara en rimlig begäran. Jag kan, herr talman, fortfarande inte förstå utskottsmajoritetens ståndpunkt i denna fråga. Om vi hade levt i en diktaturstat skulle jag kanske kunnat göra det, ty då kunde man ha sagt som så: Därtill var jag nödd och tvungen.

Egentligen skall det bli ganska intressant att se hur röstningen kommer att gå här.

Jag förordar därför att lantbruksnämnden ges befogenhet att förlänga vinterbetestiden såvitt avser kronomark, om det behövs på grund av ogynnsamma väderlekseller betesförhållanden eller av annat beaktansvärt skäl. I fråga om annan mark bör markägarens samtycke krävas för en förlängning.” Vi bör också komma ihåg att departementschefens förslag att betestiden skall kunna förlängas på kronomark av annat skäl än ogynnsamma väderlekseller betesförhållanden innebär betydande fördelar för de renskötande samerna, Herr talman! På denna punkt har vi reservanter helt instämt i departemenstchefens förslag, vilket går ut på att 4§ i förslaget till renbeteslag måtte antagas som departementschefen har föreslagit. Det yrkar jag bifall till, Reservationen 3 tar upp frågan om upphävande av renskötselrätten. Motionärerna och reservanterna yrkar alltså att renskötselrätten skall kunna upphävas endast i sådana fall då renskötselområdet behövs för ändamål som anges i expropriationslagen. Vi yrkar därför att orden ”eller för annat ändamål av väsentlig betydelse från allmän synpunkt” utgår ur lagtexten, Detta yrkande från motionärerna, som reservanterna har instämt i, synes grunda sig på den uppfattningen att samerna skulle ha en bättre rätt till renbetesmarken än vad som framgår av gällande lagstiftning. De menar vidare att även i fråga om område som är utan betydelse för rennäringen renskötselrätten endast bör kunna upphävas efter samernas medgivande.

Som ett exempel på sådant ändamål kan nämnas mark för kollektiva anläggningar för det rörliga friluftslivet — för att nu endast nämna ett enda fall. Avvägningen mellan intresset att använda renbetesmarkerna för andra ändamål än renskötsel och de renskötande samernas berättigade anspråk på trygghet i sin gärning är naturligtvis en ganska ömtålig fråga. Detta sammanhänger inte bara med att dessa intressen ofta bryts mot varandra utan även med de skiftande förhållanden som råder inom olika betesområden. Vissa områden är ju mera känsliga för ingrepp än andra. Betestillgången varierar inom olika områden från ett år till ett annat.

Även om denna möjlighet inte direkt kan åberopas genom expropriationslagen, kommer inte detta medgivande att innebära några nackdelar för samerna, Utskottets reservanter har i likhet med departementschefen sagt att renskötselrätten liksom lagstiftningen bör få vika endast om så behövs för att tillgodose ändamål som framstår som angelägna från allmän synpunkt. Det finns således garantier för att detta medgivande inte kommer att gå till några överdrifter. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3. På övriga punkter ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag svarar ensam för sex av de åtta reservationerna och har dessutom skrivit tre särskilda yttranden, därav ett som placerats i jordbruksutskottets betänkande nr 38. Jag vill betona — och jag kommer till detta strax — att det mera är en händelse att jag är ensam om detta. Om vi hade haft tid i utskottet — vilket vi inte hade — hade det säkerligen i en del fall inte behövts reservationer eller särskilda yttranden. Alla dessa meningsyttringar har inte samma tyngd. Några gäller detaljer som lätt kan rättas till.

Jag säger detta därför att jag tror att det skulle ha blivit färre reservationer och särskilda yttranden, om vi hade haft ett par veckors tid för en genomgång av det slutliga manuskriptet till betänkandet. Nu justerades det omedelbart före en tredagarshelg och måste gå i tryck omedelbart efter samma helg. Att få tag på en enda riksdagsman under en weekend hör inte alltid till de enklaste företagen, och att få tag på 14 är förmodligen omöjligt för den som inte har en stab av energiska medarbetare som kan ta itu med uppgiften. Mot denna bakgrund bör man vara försiktig i tolkningen av de många reservationerna och yttrandena, De är inte nödvändigtvis en produkt av oförenliga motsättningar inom utskottet. De statsvetare som kommer att forska i riksdagsprotokollen om hundra år bör alltså veta att mycket som här kan verka som motsättningar ibland har en annan grund än reella meningsskiljaktigheter. Jag yrkar nu bifall till reservationerna 2, 4, 5, 6, 7 och 8. Beträffande min och min partigrupps hållning till reservationerna 1 och 3 måste jag ge en särskild förklaring. På dessa två punkter avstod jag från att rösta i utskottet och förbehöll mig rätten att ta ställning sedan jag läst reservationerna, som ju sällan eller aldrig finns formulerade i skrift förrän efter voteringen i utskottet och ofta inte kan studeras noggrant förrän de kommit i tryck. Tyvärr framgår inte sådana ställningstaganden av den nya riksdagens utskottsbetänkanden, Man kan inte nu som i den gamla riksdagen genom blank reservation utmärka att man inte deltog i beslutet. Den som avstår från att rösta hänförs nu automatiskt till utskottsmajoriteten, om inte han eller hon hinner lämna in en särskild reservation eller ansluta sig till någon annans, innan ett betänkande går i tryck, I bägge de här fallen blev det sju röster mot sju och min nedlagda. Centerpartisten herr Hansson i Skegrie, en förträfflig man, avgjorde voteringarna i sin egenskap av ordförande. Till reservation 1, avseende frågan om förlängning av tiden för vinterbetet nedanför odlingsgränsen, kan jag säga att jag tror att det skulle vara ett ganska allvarligt ingrepp och strida mot de regler som funnits hittills, om kammaren skulle bifalla reservanternas förslag. Jag delar inte herr Mossbergers oro för ingrepp i enskilds rätt. Här är det dock fråga om undantagsfall, och samerna är utomordentligt angelägna att inte komma i konflikt med den allmänna opinionen, Jag tror att det är nödvändigt med det smidiga tillvägagångssätt som innefattas i utskottets förslag. I frågan om upphävande av renskötselrätten röstar vi däremot för reservationen, som formulerats så kategoriskt att den svarar mot yrkandet i vår motion 1370. Jag kan inte finna annat än att reservationen innebär ett minst lika starkt skydd för samerna som den text som betecknas som utskottets förslag. I reservationen sägs klart ifrån att ”de ändamål som åberopas för ett upphävande av renskötselrätten måste, även om de inte utgör expropriationsändamål, likväl vara jämförbara därmed”. Jag är mera orolig för andra meningen i 26 §, som gäller ”område som väsentligen är utan betydelse för renskötseln” och som i hänsynslösa händer kan bli ett farligt vapen. Samernas skydd mot en sådan användning av lagen måste vara deras egen vaksamhet och, mer än hittills, en lättmobiliserad allmän opinion i hela landet. En av de reservationer som bär mitt namn tar upp en fråga av fundamental betydelse, nämligen frågan om samebys ekonomiska verksamhet. Vi yrkade i motion 1370 att stycket ”Sameby får ej bedriva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel” skulle utgå ur lagförslagets 9 §. Samma yrkande ställdes i trepartimotionen 1367, och jag vet att här också finns socialdemokratiska ledamöter som är medvetna om att denna ödesdigra formulering måste bort. Om den får stå kvar, tjudrar den de renskötande samerna vid en stolpe i samebyns mitt och de övriga samerna vid en annan stolpe på långt avstånd från samebyn, Av kända skäl har det inte denna gång blivit en allsidig behandling av sameproblemen. I stort sett är det bara rennäringen som behandlats av 1964 års sakkunniga. Det är riktigt att rennäringen är av central betydelse för den samiska befolkningens fortsatta existens som nationell minoritet.

De skulle i stället, som regeringsrådet Hjern i lagrådet, ha funnit det som han säger ”önskvärt att sameby får ägna sig åt all slags ekonomisk verksamhet som är ägnad att stärka byns ställning, även om detta skulle gå ut över renskötseln”. Jag vet att det är tekniskt svårt att lägga upp lag och stadgar för en annan typ av sameby än den som detta lagförslag syftar till, men de tekniska svårigheterna är med all säkerhet inte oöverkomliga. Alldeles särskilt olustig är begränsningsklausulen i belysning av att det är meningen att flytta över lappväsendet till de nordligaste lantbruksnämderna, Tyvärr var dessa planer så ytterligt kortfattat och försåtligt inströdda i propositionerna att jag inte upptäckte vad som var i görningen förrän det var för sent att göra en reservation. Jag förutsätter nu att de nya regionala tjänsterna i överensstämmelse med mitt särskilda yttrande till jordbruksutskottets betänkande nr 38 blir ledigförklarade i vanlig ordning och att de mest kvalificerade sökandena förordnas på dessa befattningar. Det är fullständigt självklart att kvalificerade samer, och det finns många sådana, även om det aldrig hittills funnits en enda same i lappväsendet, inte skall vara utestängda från möjligheten att söka och få de nya tjänsterna i lantbruksnämderna och den centrala förvaltningen. Vad som i början av seklet hände Torkel Tomasson, en av samerörelsens mest begåvade och militanta pionjärer, får inte upprepas i vår tid.

Många lagar blir med tiden obsoleta, Ingen, inte heller poliser eller domare, reagerar med annat än ett leende när dessa lagar överträds. Men det är illa när en lag är obsolet redan då den stiftas och ännu värre om det finns en nitisk byråkrati att se till att den efterlevs. Lappväsendet har haft till uppgift att till innehållet och bokstaven tillämpa 1928 års renbeteslag. Att de sociala förhållandena i många samebyar varit hjärtslitande berodde inte på samerna, Det berodde inte heller på att rennäringen saknat reella utvecklingsmöjligheter. Det var en medveten del av systemet. Jag har plockat fram tre artiklar som jag skrev 1964 om samer i Norrbotten. Rubrikerna var ”Skrämmande misär i samebyar”, ”Samerna och kolonialväldet” och ”Där ett folk rationaliseras bort”. Rubrikerna täckte verkligen vad jag bevittnade under en resa i de nordligaste samebyarna våren 1964, Samerna sökte ganska tidigt bli bofasta. Sedan de övergått till kollektiv renskötsel på 1940-talet fanns det ingen vettig anledning till att familjerna skulle fortsätta nomadlivet. Men när de skulle slå sig ner i tätorterna i inlandet fanns det lappfogdar som med all sin maktfullkomlighet och med stöd av renbeteslagens 41 § försökte tvinga dem att leva vidare som nomader, bl.a. genom att hindra dem från att få människovärdiga bostäder, Så sent som 1953 — och jag skulle tro också senare — framträdde denna mentalitet. ”Det är fortfarande mest ändamålsenligt att familjerna flyttar med renskötarna”, sade en lappfogde i ett föredrag inför den nordiska samekonferensen i Jokkmokk 1953, ”Då flyttningarna delvis är mycket långa, vore det opraktiskt att inrätta dyra fasta bostäder.

Israel Ruong berättade vid ett samesymposium i Stockholm 1966 från sin tid som lärare i Rensjön norr om Kiruna att det, som han sade, var ”en oerhörd strid mellan dåvarande länsmyndigheter och samerna i Rensjön, om samerna skulle få bygga riktiga hus”.

I propositionen citeras också ett uttalande från samernas första landsmöte i Östersund 1918. De var undertryckta, men det fanns en militant rörelse bland samerna också då.

T. o. m, järnspisen ställdes utanför lagen. En av de stora kämparna i samernas organisationssträvanden, kyrkoherde Gustav Park, sade i ett föredrag vid den nordiska samekonferensen i Jokkmokk 1953 att samerna i seklets början ansågs ”ha blivit alltför mycket anstuckna av den omgivande kulturen, och det gällde ingenting mindre än att försöka tilltäppa möjligheterna för deras vidare kultivering. Det enda riktiga ansågs vara, att lapp skulle förbli lapp, ju primitivare, dess bättre.” ”Redan år 1916 utfärdades nomadskoleförfattningen i denna anda, Enligt denna fick inte barn till rensamer bo i andra hus än i kåtor under skoltiden.

Den stora frågan är nu vad som skall hända i fortsättningen, Rennäringens rationalisering kan ske på två helt skilda sätt. Antingen så som rennäringssakkunniga tänkte sig den — som en bortrationalisering av ett par hundra samefamiljer — eller också som en ökning av renskötselns produktivitet, så att den ger hyggliga inkomster åt alla de omkring 700 familjer som har rennäringen som huvudnäring, Det skulle vara ödesdigert om rationaliseringen genomfördes efter den förra linjen. Och det skulle betyda ett väsentligt skydd för den samiska minoritetens existens om rationaliseringen genomfördes efter den senare linjen — alltså ungefär efter den linje som vi just har följt när det gällde Norrbottens Järnverk: i stället för att avskeda 400 arbetare satsar vi statliga pengar så att det kan anställas 400 arbetare till. Men detta är ändå bara en del av lösningen, För att samerna skall kunna fortsätta att existera som en etnisk minoritet krävs det en snabb utveckling av de samhällen i det norrländska inlandet där samefamiljerna är bofasta. Vi behandlade denna fråga i motion 1048, och det framgår av s, 37 i betänkandet att jordbruksutskottet delar vår uppfattning att det är nödvändigt med effektiva åtgärder för att göra sameorterna attraktiva för både samerna och den övriga befolkningen. Båda grupperna har rätt att kräva att få leva i samhällen där den ekonomiska standarden och valmöjligheterna i fråga om sysselsättning inte skiljer sig markant från standarden och valmöjligheterna i de centrala tätorterna. Exploateringen av samernas marker har drivits länge och hänsynslöst. Behandlingen av samerna under denna exploateringstid har verkligen inte kunnat tjäna som ett internationellt mönster för hur man umgås med en nationell minoritet. ”Vi var först”, säger en av personerna i Erik Nilsson Mankoks roman Mitt lassokoppel. Och i en utredning som Joel Nordlander på uppdrag av Gällivare byggnadsnämnd gjorde 1964 om åldringarnas förfärliga bostadsförhållanden i de tre samebyarna Sörkaitum, Mellanbyn och Norrkaitum finns en liknande kommentar, som är värd att fundera över. Jag skall sluta med den: ”Samerna har visserligen inget kungligt brev på att de äger sitt land, men detta beror på att inga kungar fanns när deras förfäder bosatte sig här.”

Herr talman! Det föreliggande förslaget till ny rennäringslag har inneburit att jordbruksutskottet fått sätta sig in i en väldigt omfattande lagstiftning och ge sig på ett område som har varit utomordentligt intressant.

Renskötseln i vårt land är i litteraturen beskriven redan på 700-talet och torde ha förekommit även tidigare. I varje fall vet vi att samerna, som anses ha invandrat österifrån, redan under forntiden kom till norra Skandinavien, och de torde där utgöra den ursprungliga befolkningen. Renskötseln bedrivs av hävd på mycket stora markområden, Det rör sig om mer än 150 000 km? eller ungefär en tredjedel av hela landarealen i vårt land, Det gäller till större delen kronomarkerna men också enskild mark inom den s, k. lappmarksgränsen, som bestämdes på 1750-talet, och i viss omfattning även utanför den gränsen. I slutet på 1800-talet tillkom den s, k. odlingsgränsen mellan den egentliga fjällbygden, som avsågs bli förbehållen samerna, och områden som fick utnyttjas för odling och andra ändamål. Den gränsen finns upphuggen i terrängen från Karesuando i norr till Jämtlands län i söder.

För att reglera förhållandena mellan samerna och andra har vi haft olika lagar sedan 1886. De har avlöst varandra, och den som vi nu skall besluta om avlöser 1928 års renbeteslag. När det gäller samernas rätt till den mark där de får bedriva renskötsel anser samerna själva enligt Svenska samernas riksförbund, att de har en mera omfattande rätt än vad som kommer till uttryck i renbeteslagen och nu i rennäringslagen. Vissa enskilda samer och lappbyar har för övrigt väckt talan mot kronan om i första hand bättre rätt än kronan till renbetesfjällen. SSR — Svenska samernas riksförbund — anser att samernas rätt till mark för renbete bör karakteriseras som medäganderätt eller ständig besittningsrätt. Den rennäringslag som vi nu behandlar har tillkommit för att ge ökade möjligheter till rationalisering och förbättring av lönsamheten inom rennäringen. Rennäringssakkunniga, som utarbetat förslag till den nya lagen, hade inte till uppgift att beröra vilken rätt till land och vatten som samerna kan ha på grund av hävd eller äldre rättsordning. Utskottet har för sin del särskilt understrukit att antagande av rennäringslagen, som bygger på samma grund som renbeteslagen tidigare, inte innefattar något ställningstagande i föreliggande tvistefrågor om samernas rätt till mark och vatten — de får avgöras av domstol. Lagförslaget har bl.a. den väsentliga fördelen att man i långt större utsträckning än tidigare överlämnar åt samerna själva att sköta sina angelägenheter, I 1928 års lag fanns det åtskilligt av förmynderskap som nu är utrensat, och det tycker jag att man har stor anledning att hälsa med tillfredsställelse, Låt mig bara ta ett par exempel. I 9 § heter det: ”Vill lapp med sina renar överflytta till lappby, har han att söka tillstånd därtill hos Konungens befallningshavande i det län dit lappbyn hör.” I 10 8: ”Lapp må ej utan tillstånd av Konungens befallningshavande uppehålla sig med sina renar å främmande lappbys till gränserna bestämda betesområden.” Vidare i 11 §: ”För varje lappby skall finnas en byordning.

Det är samerna själva som sköter allt detta, som de inte fick göra tidigare, och det är utomordentligt glädjande. Samerna har nu också enligt det föreliggande förslaget fått medbestämmanderätt när det gäller administrationen av rennäringsfrågorna.

Rendriftlån, rendriftbidrag, kreditgarantier för rationaliseringslån, rationaliseringsbidrag upp till 40 procent av kostnaderna, redskapslån och redskapsbidrag utgör de nya stödformerna. Ett särskilt avgångsvederlag med ett skattefritt engångsbelopp på 6 000 kronor är också en av nyheterna. Utskottet har ingen erinran mot alla de här förslagen som jag i korthet redovisat men har på två punkter enhälligt föreslagit förändringar i förhållande till Kungl. Maj:ts proposition i anledning av några av de väckta motionerna, Jag skall helt kort beröra de två punkterna först. I trepartimotionen 1367 av herr Carlsson i Vikmanshyttan m, fl. föreslås bl.a. att i 3 § skall införas ett tillägg av följande lydelse: ”Till samernas uteslutande begagnande ligger kronomark under allmän disposition ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen.” En liknande formulering fanns i 1928 års lag i 56 §, nämligen uttrycket ”områden som blivit anvisade för de renskötande lapparnas uteslutande begagnande”. Enligt förarbetena till den lagen avsåg man med denna formulering renbetesfjällen i Jämtland och de delar av lappmarkerna ovanför odlingsgränsen som inte är under enskild disposition. De motsvarande bestämmelserna, som förut alltså fanns i 56 §, återfinns i den nya lagen i 32 8, dock under en annan formulering. För att det inte skall bli någon oklarhet om att det i sak skulle ha inträffat någon förändring här har utskottet föreslagit att man i övergångsbestämmelserna skall införa en särskild punkt som motsvarar syftet med motionsyrkandet, såsom framgår på s. 61 i utskottsbetänkandet. Den andra frågan gäller hundarna och har tagits upp i motionen 1279 med yrkande att 93 § rennäringslagen skall ändras, så att hund som låter sig kopplas inte får dödas. Bestämmelser om dödande av hund återfinns också i andra lagar — dels i lagen om tillsyn över hundar, dels i jaktlagen. 1968 och 1969 uttalade sig riksdagen, i anledning av motioner om de här paragraferna och i syfte att ge hundägarna bättre rätt än nu, för att man skulle få ändringar till stånd, och riksdagen uppdrog åt Kungl. Maj:t att utreda frågan och framlägga förslag. Det har ännu inte skett någonting. Utskottet uttalar nu som sin mening, i anledning av den här motionen, att översynen också skall beröra rennäringslagen och då dess 93 §.

Den rätten får samerna utan vidare ta — det är ingen lantbruksnämnd eller någon annan som ger dem tillstånd, utan de har helt enkelt den rätten enligt gällande lag. För samerna blir ju detta nya förslag en försämring och av praktiska skäl mycket besvärligt om de genom lantbruksnämnden bara kan få tillstånd på kronomark och själva alltså måste gå till markägarna. Antalet markägare kan vara mycket stort, och då blir det svårt att få tag på dem alla, t.ex. under samernas flyttningstider. Jag tycker att inte minst praktiska skäl talar starkt för utskottsmajoritetens förslag i det avseendet, och jag vill än en gång betona att det i stort sett innebär att man bibehåller nuvarande förhållanden, Den andra punkt där utskottsmajoriteten föreslår en ändring är i 26 §, som talar om möjlighet för Konungen att upphäva renskötselrätten för visst markområde. Detta föreslås kunna ske dels i enlighet med bestämmelserna i expropriationslagen, dels ”för annat ändamål av väsentlig betydelse från allmän synpunkt”. Utskottsmajoriteten föreslår att ett tvångsingripande i likhet med vad som gäller i annan lagstiftning enbart skall kunna ske om bestämmelserna i expropriationslagen är tillämpliga. Den uppfattningen delas av två ledamöter av lagrådet. De andra två, liksom för övrigt också reservanterna i utskottet, uttrycker av principiella skäl tveksamhet. Reservanterna uttalar sig för att denna möjlighet att upphäva renskötselrätten skall tillämpas restriktivt, och det är i och för sig värdefullt med det uttalande som där har gjorts. Men den framtida tillämpningen blir ändå en bedömningsfråga av vad som är ”ändamål av väsentlig betydelse”. Man kan inte komma ifrån att samerna ställs i ett sämre läge än andra innehavare av rättigheter som tillkommit genom privaträttsliga upplåtelser. Jag tycker att samerna i det avseendet borde få känna samma trygghet mot tvångsåtgärder som andra medborgare i vårt land, Jag förordar alltså där utskottsmajoritetens förslag. Sedan hade jag tänkt att gå in på de reservationer och särskilda yttranden som herr Takman har avgivit till utskottets betänkande, men herr Takman började sitt anförande här med att närmast be om ursäkt för att han hade avgivit så många reservationer och särskilda yttranden. Det är också möjligt att en del av dem är ganska onödiga. I varje fall argumenterade herr Takman egentligen bara för reservationen 2. Han var väl också något inne på ett av sina särskilda yttranden. Därför skall jag nu avstå från att beröra de övriga. I reservationen 2 föreslår herr Takman att meningen ”Sameby får ej bedriva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel” skall utgå. Det förslaget tog herr Takman till intäkt för en lång historisk berättelse, som jag tyckte hade föga sammanhang med förslaget. Många ledamöter i utskottet hyste faktiskt till att börja med sympatier för detta förslag, men efter den noggranna genomgång vi fick blev alla utom herr Takman övertygade om att det inte var lämpligt att ta bort den bestämmelse som nu finns i lagen. Det är ju på det sättet att lagen är uppbyggd för renskötselrätten exklusivt och förutsätter obligatoriskt medlemskap för alla renskötande samer. Det kan inte vara lämpligt att en del samer genom majoritetsbeslut tvingas med på åtgärder som måhända kan leda till samfälld ekonomisk förlust, vilken i så fall också samfällt får bäras av alla som är med i samebyn. Däremot finns det ingenting som hindrar några eller alla i samebyn — eventuellt tillsammans med andra samer än de som ingår i byn — att genom överenskommelse eller genom någon form av förening ägna sig åt annan sysselsättning vid sidan av renskötseln, Det är tvärtom synnerligen önskvärt att man utnyttjar alternativa etableringsoch sysselsättningsmöjligheter. Detta har utskottet också starkt understrukit. Sedan kom herr Takman in på sitt särskilda yttrande om nödvändigheten av att bygga upp de orter där samerna är etablerade och att detta bör beaktas i de länsprogram som för närvarande håller på att utarbetas. Han nämnde att utskottet på s. 37 i betänkandet skrivit mycket positivt i den frågan, och det tycker jag verkligen också. Jag kan egentligen inte förstå vad det fanns för anledning att avge detta särskilda yttrande, som helt överensstämmer med den mening som utskottet givit uttryck för. Det särskilda yttrandet är därför lätt att besvara, Fru talman! Jag vill till sist hoppas att den nya rennäringslagen med de förändringar som utskottet har föreslagit skall medverka till att lönsamheten av renskötseln för samerna förbättras, Det är angeläget att samernas ekonomiska möjligheter också i andra sammanhang — detta gäller även de som helt eller delvis lämnat renskötseln — blir bättre än nu. Det är ett riksintresse att den samiska kulturen med sitt språk, sin slöjd och sina övriga kulturyttringar bevaras för framtiden. Men förutsättningarna för det är att samerna får möjlighet till samma levnadsstandard som övriga medborgare i vårt land. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i utskottets betänkande nr 37.